Herr talman! Det är väl riktigt som finansministern säger, att ingen har tvingats till storstadscentra, om man med tvång menar fysiskt tvång, så att de har fraktats dit. Men det kan ju tänkas att många har farit dit därför att de inte fått arbete där de bodde förut. Jag tror att jag känner en del som har gjort det. Jag vill göra en korrigering av vad finansministern sade om de olägenheter jag hade nämnt inom storstadscentra. I varje fall står ordet sjukdom inte i mitt manuskript. Däremot sade jag att de långa resoch väntetiderna medför onödigt stor fysisk och psykisk påfrestning och förslitning av människorna, och det tror jag att jag kan stå för. Men ordet sjukdom fanns nog, som sagt, inte med.

Och detta är ju nödvändigt när vi vet att tjänstedelen i bytesbalansen kommer att vara negativ med kanske ett par miljarder kronor framöver. Det är glädjande att läsa för dem som en lång tid har haft den uppfattningen att vi är tvungna att producera mera. Sedan vill jag än en gång uttala min glädje över de lättnader som nyligen har åstadkommits för näringslivet i vad gäller krediterna.

Herr talman! Jag skrapade litet på finansministerns skönmålningar, och mera behövdes inte för att herr Sträng skulle bli litet irriterad på nytt. Men när finansministern är så diskret om sina misslyckanden tycker jag inte det är så farligt om vi talar om dem. Bytesbalansen skulle ju vara återställd 1970, men i stället ökade underskottet med 1 miljard. Samma år skulle industrins investeringar öka med 15 procent; det blev bara hälften. Sådana påpekanden kan man emellertid inte göra utan att finansministern drämmer till med barndomssynder, rädsla och allt detta. Glöm inte, herr finansminister, att även herr Wigforss disputerade i nordiska språk. Tänk vilket förfärligt öde om landet skulle få uppleva samma sak igen. Men jag lovar, jag skall inte konkurrera om den posten. Finansministern sade att jag hade yrkat på högre väganslag och lägre telefontaxor. Det gjorde jag inte. Jag beklagade att herr Sträng har ordnat ekonomin så att det inte finns plats för sådana förbättringar. Det är inte möjligt att yrka på det. Finansministern skall inte utgå från att vi inte inser att stabiliseringssträvandena kräver någonting också av oss. Men vad vi inte kommer att anpassa oss till är att finansministern tror att det skulle räcka med att skriva vackert om pressen. Frågan är ju vad man verkligen gör. Och jag tror att välskötta tidningar som lever på små marginaler fäster mindre vikt vid herr Strängs vackra ord i finansplanen än vid de faktiska förslag finansministern lägger fram som hotar att stjälpa dem och beröva dem deras handlingsfrihet. Om finansministern inte vore så upptagen av sin egen maktposition skulle han säga: Låt oss resonera om detta och se om vi kan finna en annan och bättre lösning. Men det vill finansministern inte. Han är inte van vid att resonera med oss andra; han vill bestämma själv. Att herr Sträng nu hade litet svårt att hänga med i debatten skyllde han delvis på att han inte har hunnit läsa så mycket romaner under det senaste halvåret. Det kan vi ju råka ut för litet till mans. Men det finns en ungefär 25 år gammal roman som heter ”Det är bara ovanan, damen”. På något sätt är det just vad finansministern har råkat ut för. Han tycker inte om att vara finansminister i en minoritetsregering; han har inte hunnit vänja sig vid det. Men det är det han måste göra nu.

Herr talman! Finansministerns tongångar var nästan glädjande optimistiska i det senaste anförandet. Betyder det att finansministern nu tillämpar vad han anser vara riktigt och talar som politiker för att stimulera hästen att dricka, dvs. för att få i gång investeringarna? Det lär ju ha varit så att efter finansministerns tal på Nationalekonomiska föreningen steg aktiekurserna. Vi får väl registrera kurserna i morgon. Men om herr Sträng har den utgångspunkten skulle han kanske inte ha varit så allvarlig i finansplanen. Orden och siffrorna där korresponderar inte med de optimistiska tongångarna nu. Vad finansministern anser vara särskilt glädjande är relationerna mellan exportsiffrorna och importsiffrorna under sista kvartalet förra året. Exporten var då betydligt högre än importen. Men där finns det ett samband med en konjunkturavmattning som vi nu håller på att glida in i. När konjunkturerna svänger och går ned går också importsiffrorna ned — och det påverkar optimismen på den svenska marknaden. Jag tror att man skall vara mycket försiktig när man drar slutsatser av lagerhållningen. Hela sanningen är inte att vår brist i handelsbalansen under året på 1 330 miljoner kronor — eller vad det var — beror på lageruppbyggnaden, utan därvidlag rör det sig om mellan 600 och 700 miljoner kronor. Lagren går som bekant upp och ned. Det finns ett klart samband mellan lageruppbyggnadsprocessen och den ekonomiska konjunkturen. Den följer vågrörelserna i efterfrågan, vilket vi alla vet. Ökande investeringar, för att vi skall få ökande export, förutsätter en lageruppbyggnad i vårt land — dvs. import — av råvaror och halvfabrikat. Vi kommer alltså snart att få stigande importsiffror, under förutsättning att finansminister Strängs prognoser verkligen stämmer. Om så blir fallet är vi på nytt uppe på toppen av vågrörelsen som drabbar valutareserven. Jag hoppas verkligen att herr Sträng får rätt, men jag tror inte att det är ett realistiskt antagande att vi under nästa år skulle kunna få en förbättring av handelsbalansen på 1 600 miljoner kronor. Jag tror att det är helt orealistiskt, även om jag — som sagt — för vår ekonomis skull hoppas att så inte är fallet. Vi kan ju privat roa oss med att hålla vad, finansministern och jag.

Herr talman! Jag skall försöka att inte överskrida tidsbegränsningen. Herr Hedlund rehabiliterade storstaden litet grand i sitt senaste inlägg. Sjuk behöver man nödvändigtvis inte bli i storstäderna, sade han. Det är alltid något! Herr Helén säger att han inte kommer att bjuda över. Det var så pass ovanligt att jag missförstod honom. När han i sitt inlägg bitterligen klagade över att väginvesteringarna var för låga och att de som väntar på telefon får vänta för länge tänkte jag mig att den logiska slutsatsen skulle vara att han har vissa funderingar på att förbättra det han klagar över. Han gjorde emellertid en enligt min mening intressant förklaring, att han väl kommer att klaga men absolut inte bjuda över. Det är ganska bra! Jag skall kolla honom på den punkten, så att han verkligen håller sin utfästelse under fortsättningen av riksdagen. Herr Helén säger att finansministern inte tycker om att vara finansminister i en minoritetsregering. Jag har beskrivit min syn på majoritetsregering, koalitionsregering och minoritetsregering i mitt första anförande i dag. Det finns givetvis graderingar. Jag måste dock säga att plågan inte har uppenbarat sig hittills, så att man har några erfarenheter av svårigheterna att vara finansminister i en minoritetsregering. Vi kan kanske återkomma till den frågan när herr Helén och jag har litet bättre erfarenheter på denna punkt. Å andra sidan är herr Helén så vänlig och angelägen om att få diskutera att det inte finns några absoluta garantier för att det blir särskilt tråkigt att vara finansminister i fortsättningen heller. Jag utgår från att herr Helén har skäl när han diskuterar med regeringen — och då bör det kunna fortsätta ungefär som hittills. Slutligen, herr talman, vill jag bemöta vad herr Bohman tog upp om våra prognoser för exporten och importen. Jag har inte så särdeles mycket mer att säga därom än jag sade i mitt förra inlägg.

Vi får inte glömma bort att det fanns starka element som talade för en fortsatt import även under slutet av år 1970. Man hade bland annat anledning att räkna med att den prisstegring som skulle komma att föranledas av den höjda momsen vid årsskiftet kunde sätta i gång en köprush under de sista månaderna 1970 som väl skulle ha varit avläsbar i importen. Trots denna situation låg exportsiffrorna glädjande över importsiffrorna. Nu har den högre momsen börjat tillämpas och nu bör det alltså från de utgångspunkterna inte finnas samma motiv för att forcera importen. Sedan vill jag säga att jag icke har svurit på den förbättring som är angiven i nationalbudgeten och därutöver vidare fixerad i finansplanen. Det är möjligt att den är för kraftigt tilltagen. Jag blev själv rätt överraskad, när konjunkturinstitutet och de ekonomiskt sakförståndiga drog dessa slutsatser, men jag hade inte tillräckligt starka skäl för att göra ändringar på den punkten. De kan bli sannspådda, resultatet kan bli något sämre, och det kanske kan bli något bättre. Jag vill ha sagt detta för att trösta herr Bohman. Detta är kanske inte riktigt det objekt som vi skulle slå vad om, men vi har så pass skilda uppfattningar i många andra frågor, så det finns stort utrymme för vadslagning, om herr Bohman så önskar.

Herr talman! Det mest intressanta i partiledardebatten tidigare i dag tyckte jag var att statsminister Palme, trots kritik från oppositionen, vägrade att säga ett enda konkret ord i sak om den annonsskatt som tonar fram i finansplanen. Sedan har finansministern haft flera timmar till sitt förfogande för att förbereda sig att säga något mer än de ganska torftiga meningar om annonsskatten som man kan läsa i finansplanen. Han presterade följande tre påståenden om annonsskatten: För det första: Det kommer inte att bli någon remiss av annonsskatten. Det är tillräckligt, sade herr Sträng, att några tidningar undrat om herr finansministern har fått fnatt. Därav kan man utläsa vad de tycker. Detta skulle alltså vara en ersättning för ett seriöst remissförfarande. För det andra: Det bör inte förekomma någon debatt om annonsskatten nu. Den bör vänta. Kritikerna bör lugna ner sig. Vi skall alltså avvakta propositionen, när regeringen har bundit sig. Vi skall alltså inte med hjälp av våra argument försöka påverka regeringen, när den nu går att skriva den proposition som vi fruktar. För det tredje: Ingen »tycker synd om» stora tidningar, sade herr Sträng. Regeringen skall se till att just detta att ingen tycker synd om stora tidningar kommer att prägla propositionen. Detta sista tillhör de mest egenartade inlägg som gjorts om tidningsekonomi och opinionsbildning i Sverige. Till det påståendet vill jag göra följande noteringar. Annonsskatten är i grunden fel tänkt från början till slut. Att stödja de svaga tidningarna är en sak. Det skall vi göra i rimliga former, som garanterar dem oberoende av statsmakterna. Vi får granska presstödspropositionen när den kommer. Men till en pressdödsproposition säger folkpartiet nej redan nu. Vi har lyckligtvis ett antal tidningar som går hyggligt och inte är beroende av subventioner. Deras ekonomiska ställning är en utomordentlig tillgång för den svenska demokratin. Det oberoendet gör det möjligt för dem att avvisa påtryckningar från statsmakter, partier och annonsörer. Det oberoendet skall vi värna om och behålla. Det gäller inte här om man »tycker synd om» sådana tidningar eller inte, det gäller den svenska pressens oberoende. En skatt på tidningarnas annonser kommer att drabba pressen mycket hårt. Hur hårt vet vi inte. Vi har inte sett propositionen. Vi vet inte hur mycket av annonsskattens börda som kan övervältras på de annonserande företagen. Vi vet inte i vilken utsträckning företag och myndigheter är beredda att öka sina annonsutgifter för att kompensera den nya skatten. Men den kommer av allt att döma att göra det svårare för tidningar som i dag är självbärande att fortsätta att vara det. Det ligger sannerligen inte i vårt intresse att minska antalet ekonomiskt oberoende pressorgan. Finansministern tycks, som Gunnar Helén sade, travestera en gammal fras om att pressdöden är lättare att fördra om den delas av alla. Men så är det inte. Pressdöden blir särskilt allvarlig och betänklig om statsmakterna med extra pålagor direkt riktade mot tidningarna tippar fler tidningar än i dag ner under lönsamhetsgränsen. Till detta kommer att annonsskatten kanske lika mycket eller särskilt mycket kommer att drabba andraeller tredjetidningarna — de som redan i dag befinner sig i en mycket svag ekonomisk situation. Företagen kanske fortsätter att annonsera i den stora tidningen i regionen men drar in annonserna i den mindre. Just den risken har en rad socialdemokratiska tidningar uttalat den senaste veckan. Den press som står regeringen särskilt nära har i vad gäller annonsskatten varit särskilt kritisk. Jag har just läst igenom en hög tidningsklipp från A-pressen. Den är sannerligen inte särskilt nådig mot detta inslag i den nådiga luntan. Jag tar ett enda exempel, nämligen Sydöstra Sveriges Dagblad den 13 januari 1971. Det är representativt för den socialdemokratiska pressen. Den tidningen säger så här på ledarplats: ”Uppslaget med en annonsskatt för att möjliggöra ett vidgat presstöd förefaller däremot vara alldeles förfluget. Det skulle vara intressant att veta varifrån Sträng har fått detta förslag! Från sakkunnigt tidningsfolk kan det inte vara. En tioprocentig annonsskatt kommer bara att medföra ytterligare koncentration av annonser till de s.k. förstatidningarna, de redan ekonomiskt starka annonsorganen. Om Strängs förslag genomförs kommer det bara att försämra ekonomin för tidningar som hittills lyckats hålla näsan över vattnet. Och de som kämpar med övermäktiga svårigheter går en snabb undergång till mötes. Som väl är har finansministern endast aviserat att en proposition i frågan är att vänta.

Särskilt allvarligt är ju att denna pålaga kommer just som annonskonjunkturen ändå går nedåt och intäkterna för tidningarna påtagligt har minskat. Just i detta läge vill regeringen klippa till med en skatt som skall dra in 120 miljoner kronor. Sedan skall man dela ut 30 miljoner kronor. Man tar alltså, som herr Helén sade, en rejäl provision. Medeltidens ockrare skulle ha blivit gröna av avund om de sett hur många hundra procent i förmedlingsavgift som regeringen kräver vid det man tydligen tror skall vara en resursomfördelning i den svenska tidningsvärlden. Jag är rädd för att bakom detta hugskott, som alltså inte skall remissbehandlas, ligger mycket egenartade föreställningar om opinionsbildningens villkor här i landet. Alltför många socialister visar sig alltför ofta alltför omedvetna om det oerhörda värdet av oberoende, starka och sinsemellan konkurrerande opinionsbildande och nyhetsförmedlande företag. Om annonsskatten är ett uttryck för att regeringen inte bryr sig om att ännu ett antal tidningar pressas ned under lönsamhetsgränsen förestår allvarliga motsättningar om opinionsbildningens villkor i Sverige. Vi hoppas att den debatten skall kunna avblåsas. Det kan ske om regeringen tar fasta på de socialdemokratiska tidningsmän som nu i korus kräver att förslaget om annonsskatt inte skall läggas fram. Får jag sedan övergå till några andra frågor som också berör demokratins villkor i Sverige. Redan nu, under enkammarsystemets första veckor, börjar det självklara i författningsreformen att tränga fram till nästan alla. Jag menar inte att den nya grundlagen är bra på alla punkter. Tvärtom finns här många svagheter och luckor som vi bör rätta under kommande år. Men principen om att riksdagen består av en kammare, som i sin helhet utses i direkta val vid en och samma tidpunkt, är nu så godtagen att det vore politiskt omöjligt att ifrågasätta den. Den som nu krävde att vi skulle återgå till något slags tvåkammarsystem skulle inte tas på allvar. Den som i dag begärde att en extra kammare, vald i indirekta val och med successiv förnyelse, skulle inrättas vid sidan av den här kammaren skulle betraktas som en kuf med olycklig kärlek till förlegade principer. Att Sverige nu har enkammarsystem, som de övriga nordiska länderna länge haft, är alltså något som ingen kommer att vilja rucka på. När reformen väl är genomförd blir den också godtagen. Även de som in i det sista bekämpade tanken att hela riksdagen skulle utses i ett val finner nu den tanken ganska naturlig. Så brukar det vara när grundlagar ändras och demokratin fördjupas. Het strid innan beslutet kan fattas, snabb enighet när reformen blivit verklighet. Steg för steg har så den svenska folkstyrelsen stärkts, och de som motarbetat besluten har snabbt anpassat sig till dem och rent av i efterhand börjat gilla dem. Vi vet alla att så var det också med den enkammarriksdag som nu håller sin första remissdebatt. I femton år arbetade den liberala rörelsen för en stor författningsreform. Länge var vi ensamma. Sedan blev oppositionen enig i huvudkravet. Till slut, efter 1966 års val, fann socialdemokratin det inte längre politiskt möjligt att säga nej till en förändring. Och nu är den verklighet. Ingen får tro att den kampen från folkpartiet var lättvunnen därför att den gällde ett krav som i dag anses nästan självklart. Det var en intensiv kamp, långvarig, fylld med besvikelser, det var ett träget arbete att forma både en folkopinion och en riksdagsmajoritet för enkammarsystem. Bertil Ohlins avgörande insatser i der kampen tillhör redan vår politiska historia. Ingen får heller förtänka oss att vi dragit en del slutsatser av den striden. Vi fann under 1960-talet, liksom liberaler i tidigare generationer, hur starka de krafter är som kan mobiliseras för föråldrade grundlagar om det finns ett maktpolitiskt intresse av att behålla dem. Vi såg hur svårt det var att med sakskäl övertyga politiker som med rädsla såg sina privilegier försvinna med den gamla ordningen. Vi upptäckte hur bara en kampanj, år efter år och utåt mot allmänheten, kunde skapa ett klimat där en författningsreform blev möjlig. Då väljarna såg att motståndet mot enkammarsystemet inte gick att försvara, blev det svårt att säga nej till nya grundlagar. Och på så sätt raserades i debatten tvåkammarsystemet som vi hade, blandkammaren som tre unga socialdemokrater förde fram 1963, tvåstegskammaren som blev regeringens tanke 1964 och tvåklasskamma ren som var hugskottet i 1966 års valrörelse. Steg för steg tvingades de motvilliga att överge sina positioner. Nu har vi enkammaren i arbete. Men därmed har vi liberaler inte slagit oss till ro i författningsfrågorna. Det vi fått är en partiell reform. Många förändringar ligger framför oss. Nästa steg i grundlagarnas reformering kommer om ett par år. Debatten om folkstyrelsen får därför inte ta paus. Att ge den bränsle och berika den med konstruktiva uppslag ser folkpartiet som en av liberalismens stora uppgifter också under 1970-talet. I går lade vi fram en partimotion om närdemokratin. Där sökte vi sammanfatta värderingar och uppslag till reformer som nu måste granskas och genomföras. I motionen täckte vi in åtskilliga områden: riksdagen och grundlagarna, den kommunala självstyrelsen och kommunallagarna, länsdemokratin och den regionala planeringen, arbetsdemokratin och löntagarnas inflytande, det breddade ansvaret i skolor, universitet, på vårdanstalter och i försvaret. Allt som vi vill se förverkligat har vi inte samlat i den motionen. Men skulle allt i den förverkligas, innebär det en genomgripande förändring av hur besluten fattas i det svenska samhället. Därmed har jag inte sagt att allt är fel i dag, att ingenting kan behållas. Tvärtom är den representativa demokratin grunden för förändringarna. Förtroendemännens ansvar är en hörnsten i våra resonemang. Men demokratin måste vinnas på nytt i varje generation. Dess former får aldrig stelna och bli murar mot framtiden. Det som var tillräckligt i går måste ifrågasättas i dag och förändras i morgen. Det är vad närdemokratin ytterst handlar om. Vi lyssnar till krav omkring oss på medbestämmande. En del verkar utopiskt. Annat kan synas tanklöst eller orimligt. Mycket i den s.k. stormötesideologien hör till de eviga illusionerna i idédebatten om demokratins former. Men de överdrifter som finns får aldrig skymma de behov som måste fyllas. I dag kräver människor mer av inflytande över sin omgivning och över de viktiga besluten centralt. Nu begär allt fler att få veta mer om vad som sker i maktens kulisser. Nu vill många bli informerade innan besluten fattats. Andra begär decentralisering och slut på det man anser vara ”toppstyrning”. De kraven får aldrig mötas bara med polemik mot slagord och förenklingar. Kritik är nödvändig men får inte dominera vårt arbete. Vi måste ta fasta på det genombrott för tanken på ökat medbestämmande och mer av offentlighet som 1960-talet ändå innebar. Det leder oss fram till en rad uppslag, och många av dem är skisserade i folkpartiets motion om närdemokrati. Ta t.ex. grundlagarna och sättet att utse politiska förtroendemän! Vi kan välja här i Sverige mellan partier men ofta inte reellt mellan personer inom ett och samma parti. Listsystemet i Sverige har medgett ganska litet av personval. Det tycker vi är fel: väljarna bör få chansen att säga sitt också om de kandidater som ett parti har nominerat. Det proportionella valsättet måste ge mer utrymme för personval. Eller ta riksdagens utskott och de statliga utredningarna. De präglas fortfarande av den slutna dörrens princip. Utfrågningar i utskott av exper:er har aldrig skett inför offentligheten i Sverige, och statsråd har över huvud taget aldrig utfrågats av utskott. Statliga utredningar gör ofta upp och binder sig innan faktamaterialet har offentliggjorts och den offentliga debatten kunnat påverka dem som sitter i utredningen. Se på planfrågorna. Nu improviserar regeringen bort delar av den svenska västkusten. Det är oerhört viktiga beslut som binder oss för generationer framåt. Men fallet Brofjorden blev aldrig något beslutsärende för riksdagen. Planfrågorna ligger helt i regeringens hand. Så får det inte vara i framtiden. Riksdagen måste få ett inflytande över t.ex. den fysiska riksplaneringen. Och vi måste se till att riksdagens ställning inte urholkas genom den långsiktiga planering som börjar komma på många andra områden. Planering är nödvändig, men den måste ske i former, så att debatt och riksdag kan påverka ärendena innan besluten låses fast. Vi har den kommunala demokratin, att kunna ställa de lokala politikerna till svars för vad de gjort och inte gjort. Är detta möjligt med en gemensam valdag för riksdagsval och kommunalval? Är det inte så att de lokala frågorna dränks av rikspolitiken, att kommunernas särskilda problem försvinner i TV-debatter och publicitet kring regeringsfrågan? Vi får se när undersökningar kommer hur stor roll som de kommunala frågorna spelade i 1970 års valrörelse. Vi ser hur kommunerna blir färre och större. Både i de största tätorterna och i glesbygdskommunerna kan känslan av avstånd till de styrande och till centrum bli alldeles för stor. Kommunsammanslagningarna är viktiga men måste också leda till att vi får kommundelsråd, alltså en decentralisering inom kommunens ram av de frågor som främst berör den egna kommundelen. Ibland finner vi hur ett omstritt avgörande kan dela partier och opinionen inom en kommun. Det vore en vinning om man då ibland hade rätt att pröva en rådgivande folkomröstning. Vi ser hur mångsyssleriet i politiken både koncentrerar makten till för få personer och ofta hindrar de personerna från mer långsiktigt tänkande och från att tränga in i ärendena. Det finns skäl för oss att belysa det hot mot det politiska livets vitalitet som den politiske mångsysslaren utgör. Vi märker hur offentligheten kan minska genom att antalet bolag ökar. I kommuner är det ofta populärt och praktiskt att göra bolag av det som tidigare inte var det. Men både här och i statliga företag måste insynen öka. Sak samma på den privata sektorn. Redovisning och information kan bli mera öppen. Opinionen för att löntagarnas inflytande över sin egen arbetsplats måste bli större har stegrats snabbt på senare år. Det är naturligt att de anställda får representanter i företagens styrelser och att aktiebolagslagen skrivs om för att göra det möjligt. Företagsnämnderna kan få mer att säga till om. Självstyrande grupper måste prövas mer än hittills. Mycket av det här och annat som vi begär är förhandlingsfrågor. Men i debatten om dem får politikerna inte tiga och ställa sig utanför. Vi har en omfattande försöksverksamhet med ökat medbestämmande i skolor och på universitet. Bakslag ibland får inte leda oss att tvivla på grundtanken: det är bra att skolningen i demokrati börjar tidigt, att alla kategorier i en undervisningsanstalt får vara med och fatta viktiga beslut inom ramar som statsmakterna drar upp. Debatten om vårddemokratin är ofta trevande, och vi har för lite erfarenhet. Men ingen får tro att vi kommer undan den. Vårdsektorn växer snabbt i vårt samhälle — det gör också kraven att de som vårdas skall uppleva i praktiska och rimliga former ett ansvar för miljön på den inrättning de vistas på. I försvaret, till slut, möts de traditioner och institutioner, som sedan gammalt ansetts vara särskilt präglade av order och lydnad, och 1970-talets krav på insyn och medbestämmande. Vissa inbillar sig kanske att de fast anställdas eller värnpliktigas önskemål om mer av samråd om utbildningen kan avslås med hänvisning till krigets krav och det militära livets speciella villkor. Andra tror att värnpliktens särprägel helt kan upphävas med genomgripande reformer för regementsoch kompanidemokrati. Men i en sådan polarisering får debatten inte hamna. Mycket kan göras för en mera demokratisk anda i försvaret, och det kommer sannerligen inte att minska vårt lands militära slagkraft. De här synpunkterna och kraven handlar alltså om en lång rad områden. Vi kallar dem för närdemokrati. Ty idén är hela tiden att göra fler människor ansvariga för beslut som fattas, att öka insyn och offentlighet och därigenom närma dem som fattar besluten till dem som berörs av dem. Vi tror oss inte alls ha svar på alla de här frågorna, men vi försöker ändå ställa dem. Kanske kräver också våra förslag och vårt engagemang en viss förståelse för liberalismens människosyn. Jag tror man kan säga att den liberala synen på människan är en förening av ljus optimism och illusionsfri pessimism. Den är optimistisk på detta sätt: Ge människor makt, inflytande och insyn, och du frigör fonder av energi, idealitet och ansvarskänsla. Sprid makten till de många, ty då ökar solidaritet och arbetsglädje. Därför skall samhället bygga på demokrati, offentlighet och frihet. Den är pessimistisk på ett annat sätt: Ge en människa mycket makt, och han eller hon missbrukar den. Ge en grupp av människor ett okontrollerat inflytande, och gruppen korrumperas. Ge en institution befogenheter som inte balanseras, och den förvandlas snabbt till ett organ för maktfullkomlighet och i värsta fall förtryck. Därför skall samhället bygga på maktbalans, på kontroller av institutioner och makthavare, på decentralisering och på allmänhetens insyn. Våra politiska motståndare har ibland svårt att förstå den här kombinationen av förtröstan och misströstan. Om man ger en människa en del makt stimulerar man hans bästa egenskaper. Om man ger en människa mycket makt frigör man hans sämsta instinkter. Den människosynen genomsyrar våra idéer och vårt tänkande. För konservatism och socialism förhåller det sig ofta annorlunda. De är inte lika ivriga som vi att sprida makten till de många och inte lika rädda som vi när makten samlas hos de få. Folkpartiet tänker alltså fullfölja det arbete som ledde fram till enkammarriksdagen. Vi hoppas på samverkan kring framtida reformer som kan fördjupa demokratin. Men vi har också lärt oss läxan av kampen för författningsreformen. Om vi återigen möter ett segt motstånd, kommer vi att svara med tålmodig opinionsbildning för våra idéer. Ingen enskild sakfråga engagerade mig personligen mer under 1960-ta let än enkammarriksdagen. I några hundra anföranden, debatter och artiklar landet runt fick jag argumentera, år efter år och tillsammans med andra liberaler, för svenska folkets rätt att på en och samma dag utse hela riksdagen i direkta val. Jag minns hårda uppgörelser med flera av dem som i dag dominerar regeringen. Olof Palme, Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Carl Lidbom, Svante Lundkvist — jag har hört dem alla i debatter polemisera mot det liberala enkammarkravet, innan de fann för gott att ge upp sitt motstånd. Jag hoppas att också dessa statsråd lärt sig något av författningsstriden och inte än en gång ställer upp på konservatismens skansar. I den andan — förhoppning om samarbete och beredskap för strid — kommer vi att driva närdemokrati-kraven i den nya parlamentariska epok som vi just har inlett. Eller för att uttrycka samma tanke med de ord som inleder folkpartiets motion i de här frågorna: ”En slogan försvinner när den gjort sin tillfälliga tjänst. Ett program varar tills det har förverkligats. Närdemokratin är ett program — ingen skall missta sig på den saken.”

Herr talman! Det torde i och för sig vara alldeles för tidigt att på något sätt recensera denna debatt, men när debatten nu har pågått i stort sett en hel dag kan man i alla fall göra några reflexioner i anslutning till den. Vi har i dag, som påpekats tidigare, en ny politisk situation som när det gäller den nödvändiga motsättningen mellan regering och opposition är klarare än vad den varit tidigare. Den socialdemokratiska regeringen har tidigare haft opposition av två slag, dels en opposition bestående av de tre borgerliga partierna, dels en opposition till vänster. I dag är läget det att socialdemokraterna genom valförfarandet till utskotten gjort att det kommunistiska partiet numera inräknas i regeringsunderlaget. Därigenom kan man sägas ha fått en starkare polarisering av den politiska debatten i landet, och man skulle kunna förvänta sig att den politiska debattonen hade blivit hårdare och fränare.

Jag vill konstatera att denna debatt, som kanske av någon kan anses tråkig, har kännetecknats av stor realism. Tonen i sakframställningen har i vissa avseenden kanske varit dämpad. Jag ser emellertid debatten som ett uttryck för den mognad som vi har i den svenska demokratin, och jag tycker att det är rätt väsentligt att konstatera detta i dag när det finns vissa grupper som hånar och skändar vårt demokratiska system. Jag tror att det är lyckligt att riksdagen i dag har kunnat föra en debatt under så sanningssökande former som har skett. Jag tror att det ur demokratisk synpunkt är mycket värdefullt. Vi har i dag en situation där det förekommer problem på nästan varje område av samhällslivet. Det finns självfallet många förklaringar till detta. Vi lever i en ovanligt dynamisk tidsålder, och övergångsproblemen blir därför mycket besvärliga. Vi har tidigare i dag fört en debatt om den bristande samhällsekonomiska balansen. Det akuta problemet i dag är ju svårigheterna med handelsbalansen, och det gäller för oss att skapa ökade resurser så att vi kan producera mera varor att sälja, varigenom vi får förutsättningar att uppnå de mål vi satt upp för framtidssamhället. Vi kan i och för sig ha olika uppfattningar om dessa mål, men när det gäller att verka för förbättringar är vi dock oavsett partifärg i princip överens. Det talas mycket om angelägenheten av att förbättra förhållandena för exportindustrin så att denna skall kunna göra den basinsats, som är en förutsättning för att vi över huvud taget skall lyckas med våra föresatser. Något som det kanske talas mindre om är den del av produktionen, som avser förnödenheter vilka i och för sig är alldeles nödvändiga och vilka vi i dag framställer inom landet men inom olika branscher på grund av ett besvärligt konkurrensläge får allt svårare att uppehålla tillverkningen av. Det finns i dag sektorer inom näringslivet som håller på att konkurreras ut av produktionen i låglöneländer. Visserligen kan man hävda att varje land skall specialisera sig på de näringsgrenar, som är mest naturliga för landet, och att staterna skall köpa dessa olika varor från varandra. Det är självfallet på sikt helt riktigt att utvecklingen går mot en arbetsfördelning länderna emellan, men den måste i varje fall för vårt lands vidkommande äga rum under rätt försiktiga former och ta ganska lång tid. Vi har tidigare i dag talat om den svenska utrikespolitiken och om den alliansfrihet, som vi alla ansluter oss till. Jag kan mot denna bakgrund inte underlåta att framföra som min mening att just den alliansfria utrikespolitiken och de konsekvenser den medför gör att vi i vårt land måste försäkra oss om ett näringsliv med ett så rikt register som möjligt. Vår alliansfria utrikespolitik blir fullt trovärdig endast när omvärlden vet om att vi själva har en produktion av alla de varor som behövs för att ett utvecklat samhälle som vårt skall fungera. Givetvis är grundförutsättningen för denna utrikespolitik totalförsvaret inklusive krigsmakten. Jag skall inte närmare gå in härpå i detta sammanhang.

Det av riksdagen år 1967 fattade beslutet, som reglerar den jordbrukspolitik vi har i dag och som vi kommer att ha en tid framöver, innebar att jordbruket skulle ses som en integrerad del av näringslivet. Vad som den gången var nytt var att regeringspartiet satsade på en jordbrukspolitik som skulle innebära minskning av självförsörjningsgraden ned till 80 procent fram till år 1980, varvid ungefär en tredjedel av den odlade arealen skulle tas ur regelbunden produktion. Som ett medel för att uppnå detta resultat införde man någonting som man visserligen inte så mycket vill tala om men som i alla fall blev en realitet, nämligen prispress. Priserna på jordbruksprodukterna skulle tillåtas stiga i en lägre takt än vad som motsvarade prisutvecklingen i övrigt. Hur har då den politiken verkat? Den har nu varit i tillämpning i in emot tre år, och vi kan konstatera att den tyvärr har verkat så att det spritt sig en rätt stark defaitism inom hela näringen. Rationaliseringstakten är inte vad den borde vara. De statliga kreditgarantier som står till förfogande har inte utnyttjats under det gånga budgetåret därför att yrkesutövarna ansett att de inte kunnat få den räntabilitet som behövts för att de över huvud taget skulle våga satsa. Mjölkproduktionen var ett av de allvarliga problemen för så kort tid sedan som när vi diskuterade jordbruksfrågorna inför 1967 års beslut. Alla var överens om att produktionen var alldeles för stor. Man hade bekymmer med smörberg osv. och problem med att avyttra smöröverskottet till realisationspriser på världsmarknaden. Det problemet är i dag inget problem alls. Tvärtom står vi inför en situation, där vi kan få mjölkbrist. Redan under innevarande vinter kommer vi att importera stora kvanititeter smör från Finland. Jag skulle vilja påstå att hade någon sagt i 1967 års debatt att vi redan under vinterhalvåret 1971 skulle tvingas importera stora kvantiteter smör, så skulle uttalandet ha betraktats såsom tydande på mycket dåligt politiskt omdöme. Det var nog ingen av oss som trodde det. Vad som hänt visar att ambitionen att krympa livsmedelsproduktionen inom det svenska jordbruket har infriats, och den har infriats över förväntan. Vad beror då detta på? Det är helt enkelt en fråga om bristande lönsamhet. Det är klart att i ett läge som vi upplever i det här landet i dag, med samhällsekonomiska problem och en rekordartad prishöjning på varor och tjänster under föregående år, kan man från denna talarstol inte kräva att priserna skall höjas på vissa produkter. En sådan politik är egentligen inte gångbar. Men å andra sidan måste man ta hänsyn till realiteterna, och om man gör det måste man konstatera att vi är nödsakade att försäkra oss om en tillräcklig försörjning, i varje fall med de färskprodukter som är nödvändiga för människorna, om de över huvud taget skall kunna leva. Då tvingas man — med eller mot sin vilja — att så småningom betala priset. Jag vill bara göra den reflexionen att ju längre man dröjer med att se verkligheten i ögonen och vidta åtgärder, ju högre blir priset man får betala för att rätta till förhållandena. Att denna socialdemokratiska jordbrukspolitik även är på väg att få rätt vittgående t.o.m. sociala konsekvenser framgår av den återverkan den haft på inkomstförhållandena. Enligt den statistik som finns tjänade en industriarbetarfamilj år 1966 — alltså året innan principbeslutet fattades — trots att det var ett mycket gott skördeår 5 600 kronor mera än en 40 hektars jordbrukarfamilj. Nästa år, 1967, som var ett sämre skördeår, tjänade industriarbetarefamiljen 1 000 kronor mera. Men 1970, förra året, hade industriarbetarfamiljen ökat sitt försprång gentemot jordbrukaren till 4 000 kronor. Då tjänade industriarbetarfamiljen i genomsnitt drygt 36 000 kronor, medan jordbrukarfamiljen i denna storleksordning tjänade ca 32 000 kronor. Man skall då ta i beaktande att jordbrukaren i detta fall i medeltal har kapitalinvesteringar utan förräntning på ungefär 400 000 kronor. Det är givet att när en näring lever under så bistra villkor kommer den att krympa. Den kommer att krympa i en accelererad takt. Med den kreditpolitik och den högräntepolitik som i dag förs vågar jag påstå att det inte finns någon näringsgren i detta land i dag som lider hårdare under ränteoket än vad just jordbruket gör. Man har alltså kunnat konstatera att nedgången i det svenska jordbruket t.o.m. gått längre än vad de mest ivriga rationaliseringsexperter någonsin kunnat drömma om. Vad blir konsekvenserna av detta? Häromdagen fick jag i min hand en utredning som gjorts över jordbrukets framtida utveckling i mitt eget hemlän, Kalmar län, där man räknar med att ungefär hälften av nuvarande åkerareal skall bestå som åkermark medan resten på sikt skall försvinna. Ändå kan man säga att Kalmar län inte är det län som drabbas hårdast. Det finns län där arealreduceringen kommer att bli ännu kraftigare. I Kalmar län kommer två nybildade kommuner, nämligen Nybro kommun och Oskarshamns kommun, när denna process är genomförd icke att ha någon som helst öppen åkermark. Hur skall man tänka sig att landskapet kommer att se ut i fortsättningen? Man förutsätter ju i alla fall att det kommer att finnas kvar tätorter och i vissa fall rätt betydande tätorter eftersom de bygger på livskraftiga företag. Kommer dessa tätorter då att ligga i ödebygder?

Jag tror det inte. Jag ser detta som något mycket allvarligt. Ty detta svenska odlingslandskap, det svenska kulturlandskapet, är ett landskap som har formats av ett otal generationers arbete, svett och möda, många gånger under verkligt svåra förhållanden. Jag skulle vilja fråga vilket mandat den nuvarande generationen har fått för att utifrån en kortsiktig bedömning av sin egen, som man uppfattar det, rationella situation rasera detta kulturarv. Jag är rädd för att om detta verk fullföljes blir kommande generationers dom ganska hård.

Jag tror inte att den bedömningen är riktig. Visserligen är priserna på jordbruksprodukter inom EEC-länderna i dag cirka tio procent lägre än de svenska priserna, men så har också jordbruket i EEC-länderna ett betydligt kraftigare statligt stöd än det svenska jordbruket har av statsmakterna här i landet.

Detta förhållande tillsammans med det förhållandet att vi här i Sverige har betydligt högre lönekostnader än man har i EEC-länderna anser jag klart visar att svenskt jordbruk har ett utomordentligt gott konkurrensläge gentemot EEC-länderna. När man kan konstatera att så är förhållandet finns det inga politiska skäl för att genom statliga åtgärder forcera en krympning av den svenska jordbruksproduktionen. Jag har tagit upp detta problem i den allmänpolitiska debatten därför att vi tyvärr här i riksdagen brukar diskutera jordbrukspolitiken separat och inte ser den som en del av det stora samhällspolitiska skeendet. Det svenska jordbruket och dess lokalisering har betydelse inte enbart från produktionssynpunkt utan framför allt för regionpolitiken i dess helhet.

Även om jordbrukets ekonomiska betydelse i varje region inte är så stor har det från estetiska och samhälleliga synpunkter mycket stor betydelse. Jag tror inte att vi över huvud taget kan tänka oss någon region här i landet där vi, som planeringen nu är, helt och hållet kan ta bort jordbruket. Herr talman! Jag har tagit upp ett av de områden inom samhällslivet där det verkligen finns problem; man kan nästan använda beteckningen kris. Jag vet att det finns många andra sektorer inom vilka det också kan sägas förekomma krissymtom. I detta läge borde — jag vill göra den deklarationen — så mycket som möjligt av partipolitiska prestigesynpunkter, som tyvärr har alltför lätt att göra sig gällande, få träda i bakgrunden. Det borde vara angeläget för oss alla, oavsett i vilken politisk fålla vi hör hemma, att gemensamt försöka komma till rätta med problemen. I detta fall ligger bollen reellt och formellt hos regeringen. Tiden får utvisa hur regeringen Palme spelar den bollen. Tyvärr måste jag, efter att ha lyssnat till statsminister Palme i dag, konstatera att han i sin visionära beskrivning bara såg två alternativ till sitt politiska ledarskap. Det ena var vad han kallade den konservativa polisstaten — någonting som inte har någon företrädare här i landet — och det andra var en anarkistisk upplösning. Jag hoppas att detta var sista gången som herr Palme behövde använda en sådan argumentering för att stärka sin egen ställning. Jag tror att det i dagens läge skulle vara oss alla till glädje, om den politiska debatten kunde föras i en betydligt generösare anda.

Herr talman! Riksdagen samlas i år under andra förhållanden, i andra former och i andra lokaler än under en lång följd av år. Det väsentliga är dock inte den förändrade situationen i fråga om de yttre förhållandena, utan det är att den svenska demokratin är lika livskraftig, lika stabil och lika arbetsvillig som någonsin. Riksdagen består av valda representanter för svenska folket, och det är folket som skall göra sin vilja gällande genom de ombud det valt. Vi tänker kanske inte så mycket på fördelen med det arbetssätt som den svenska riksdagen har, men om vi jämför med andra församlingar, kan vi enligt min uppfattning med tillfredsställelse konstatera att vår riksdag har mycket fasta arbetsformer. Det är väl sörjt för att inga förhastade beslut skall kunna fattas och att inga överrumplingar eller kupper skall kunna ske. Trots att vi med rätta anser vår demokrati grundmurad finns det dock smågrupper som direkt eller indirekt arbetar för att införa mer eller mindre diktatoriska system i vårt lands styrelseskick. Dessa smågrupper är ofta mycket högröstade och påstår sig representera stora delar av vårt folk, medan de i själva verket knappast representerar flera än sig själva. En av dessa grupper blev ju räknad genöm att den deltog i förra årets val. Den samlade som bekant 0,4 procent av väljarkåren. Mer representerade den inte. Vi lever i ett fritt land och var och en har rätt att propagera för sina åsikter och kan därefter gå fram i val och få bevis för hur många anhängare han har. De demokratiska metoderna accepteras dock inte av vissa, ofta fanatiska personer, utan då de inte får gehör för sina uppfattningar vill de gärna tillgripa våldsmetoder. Om polisen i överensstämmelse med gällande lagar har utfärdat vissa ordningsföreskrifter som måste gälla för att t.ex. trafiken skall kunna fortgå, så går man ibland mot dessa och provocerar därmed stridigheter med polisen. Därefter gör man svart till vitt och förklarar att det var polisen som angrep. Dessa smågrupper använder ofta jesuitiska metoder, och vi kan således vänta oss nästan vad som helst från det hållet. En del av dessa högröstade smågrupper parasiterar ofta på andra organisationer. De är för få för att själva anordna möten, men då uppträder de med insamlingsbössor och flygblad på andra organisationers möten av olika slag, t.ex. på de traditionella och ofta välbesökta möten som hålls den 1 maj. Vid valet den 20 september förra året företogs, som brukar vara fallet, insamling till välgörande ändamål, men då försökte t.o.m. någon av dessa grupper att tränga sig före välgörenhetsinsamlingen och begärde pengar till helt andra ändamål. Jag har önskat framföra dessa synpunkter därför att vi alltid måste ha för ögonen att en demokrati inte är vunnen en gång för alla och därmed består, utan att vi måste föra en ständig kamp för att behålla vår frihet och vårt demokratiska styrelseskick. Bara för några veckor sedan hände det betydelsefulla ting för den kommunala självstyrelsen. 848 kommuner decimerades till 464. Det är självfallet att detta kommer att medföra stora svårigheter när det gäller att upprätthålla en god kontakt med den befolkning som bor inom vederbörande område. Vi måste på allt sätt försöka att i den nya situation som inträtt stärka den kommunala självstyrelsen, och därvidlag har centern under många år bedrivit ett intensivt arbete. Herr talman! Lika betydelsefullt som det är att slå vakt om friheten inom vårt eget land, lika viktigt är det att slå vakt om friheten i relation till andra länder. Därmed menar jag ingalunda att Sverige skulle bedriva en isolationistisk politik — tvärtom önskar vi på allt sätt samarbete med andra länder. Men vi förbehåller oss givetvis att själva ta ställning till alla frågor som gäller vårt lands angelägenheter. Det är självfallet att om vårt land inträder i en internationell konvention, så ikläder vi oss vissa förpliktelser. Men dessa är då fastlagda i paragrafer, och vi vet exakt vad vi förbundit oss till och kan också utträda ur konventionen när vi så önskar. Det är i detta sammanhang jag tänker på vad resultatet skall bli av de förhandlingar som nu pågår för Sveriges eventuella anslutning i någon form till EEC. Det är givetvis högeligen önskvärt att Sverige får ett vidgat europeiskt handelssamarbete och även samarbete inom andra områden, men vi intar en synnerligen reserverad ställning i den mån vår anslutning inordnar oss under överstatliga beslut. Under pågående förhandlingar brukar man inte alltför vidlyftigt diskutera en fråga, och jag skall därför inte tala närmare om EEC just nu. Det är kanske möjligt att vi vid den utrikesdebatt vi traditionellt får under våren kan få ytterligare möjligheter att diskutera EEC. Jag vill bara betona att vi givetvis i avtalets form kan ikläda oss förpliktelser utan att förlora vår frihet men däremot inte överlåta beslutanderätten om vårt land till ett överstatligt organ. Det bästa korrektiv som finns om man inte är nöjd med en överenskommelse är att man säger upp de förpliktelser man iklätt sig vid avtalets ingående, och därför är det också nödvändigt att man kan begära utträde eller säga upp eventuella avtal, om detta skulle anses bäst för vårt land. I debatten om Sveriges eventuella relationer till EEC anser jag det klokast att inte göra alltför vidlyftiga spekulationer under den tid förhandlingarna pågår. Eftersom vi inte vet vad slutresultatet blir, kan det inte tjäna saken att föra hypotetiska resonemang. Jag har tidigare i riksdagen sagt att vi får beakta vissa faktiska förhållanden. Av de nordiska länderna är det två som är NATO-länder och två som inte tillhör NATO. Detta gör att det kan bli svårigheter att hålla samma linje. Vi måste behålla vår neutralitet, vi måste efter vederbörlig uppsägning kunna frånträda våra eventuella förpliktelser mot EEC-länderna, vi måste kunna träffa avtal med andra länder, vi måste kunna trygga vår försörjning i ett avspärrningsläge, och vi måste få föra vår egen regionalpolitik. Därutöver kan man framföra hur många önskemål som helst, men det finns ju också på andra sidan om förhandlingsbordet en part som man kanske måste ta hänsyn till om det skall bli några resultat. I detta sammanhang vill jag starkt betona betydelsen av det nordiska samarbetet. Det är emellertid inte bara vid officiellt anordnade sammankomster och vid högtidliga tillfällen man skall tala vackert om det nordiska samarbetet, utan det är vid de reella avgörandena som samarbetet får sin verkliga betydelse. Det är den ständiga kontakten mellan de nordiska länderna som är det mest betydelsefulla. Ett land står vid många tillfällen inför viktiga avgöranden, och då är ett telefonsamtal eller varför inte en flygresa till de nordiska grannländerna på sin plats. Den svenska regeringen har inte alltid iakttagit dessa regler. Vi kan givetvis inte komma till samma ställningstagande i alla frågor mellan de nordiska länderna, men man kan ju alltid göra ett försök. Lyckas man inte, så har man i alla fall diskuterat frågan. Inom Förenta nationerna är det nordiska samarbetet särskilt intensivt, eftersom man där befinner sig på samma plats och ständigt kan överlägga om de många problem som uppstår. Jag kan betyga att inom detta forum kommer man i de allra flesta frågor till nordiskt samförstånd. Det gemensamma uppträdandet av de nordiska länderna har säkerligen skapat respekt i många internationella sammanhang. Vid åtskilliga tillfällen under den strax före jul avslutade tjugofemte generalförsamlingen i Förenta nationerna avgavs gemensamma röstförklaringar eller deklarationer som dels manifesterade den nordiska enigheten, dels väckte större uppmärksamhet än om länderna hade talat vart för sig. Herr talman! Jag vill i övrigt beträffande utrikespolitiken bara betona att vissa betydelsefulla framsteg gjordes under den nu avslutade generalförsamlingens möte. Ett avtal kunde träffas om förbud för placering av massförstörelsevapen på havsbottnen. Amerikas betydligt ändrade attityd i frågan om Kinas representation i Förenta nationerna bör också noteras som ett framsteg. I fråga om havsbottenavtalet är det dock att observera att avtalet endast gäller förbud för massförstörelsevapen. Fortfarande kan man således installera anläggningar med s.k. konventionella vapen på havsbottnen, och det skapar givetvis oro och osäkerhet länderna emellan. Sverige och många andra länder har arbetat för en havsbotten helt fri från stridsanläggningar, och vi får hoppas att man så småningom kan komma fram till att använda havsbottnen endast för fredliga ändamål. Det är ingen utopi att havsbottnen kan användas — redan nu hämtas t.ex. 16 procent av världens oljeförsörjning under havsytan, och det beräknas inte dröja så många år förrän 40 procent av oljeförsörjningen hämtas under havsytan. Men det är tyvärr också möjligt att använda havsbottnen för stridsändamål; man har fulländat tekniken så att det går att skjuta under vatten med lika stor träffsäkerhet som ovan ytan. Det är också samma inkonsekvens när det gäller testförbudet för kärnvapen — det gäller endast över jord, och följaktligen förekommer det åtskilliga kärnvapenexplosioner under jord. Trots intensiva ansträngningar från svensk sida och då inte minst från ordföranden i den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve, statsrådet Myrdal, har det hittills inte varit möjligt att få till stånd ett totalt testförbud för kärnvapen. Beträffande Kinas representation i FN är det inte endast Amerikas ändrade attityd som har stor betydelse, utan också åtskilliga andra länder har ändrat sitt ställningstagande. Det framgår av omröstningssiffrorna vid förra årets omröstning i Kinafrågan. Röstsiffrorna blev 51 för Pekingkinas representation i FN och 49 emot. År 1969 var förhållandet det omvända: 56 röstade emot och bara 48 röstade för. Det är dock ett något underligt spel som bedrivs av vissa länder när de sedan röstar för att frågan endast kan avgöras med två tredjedels majoritet. I den frågan blev röstsiffrorna 66 för att frågan erfordrade två tredjedels majoritet och 52 röster emot. Därmed stoppades också möjligheten att — som Sverige länge arbetat för — ge Pekingkina representation i FN. I år blir det ju en särskild finanspolitisk debatt, och även om det har sagts mycket om finansplanen i dag skall jag i största möjliga utsträckning försöka undvika att tala om i varje fall detaljer därvidlag. Finansplanen kommer säkerligen senare att ge anledning till åtskillig debatt. Den allmänna inriktningen av vårt lands politik, i synnerhet den ekonomiska, måste dock vid årets remissdebatt bli föremål för diskussion och har som sagt redan varit det. Det är några reflexioner som jag vill göra om den socialdemokratiska politiken i allmänhet. Vårt nuvarande regeringsparti bygger sin politik på en socialistisk ideologi, visserligen mycket uttunnad i det nuvarande socialdemokratiska partiprogrammet men dock socialistisk. Man har mer eller mindre starkt framhållit att socialismen är överlägsen alla andra principer för ett lands utveckling och att den ger större rättvisa osv. Det är det ena kriteriet för socialdemokratins propaganda. Det andra är att socialdemokratin skulle ha fört en så förståndig praktisk politik att den skulle vara överlägsen andra jämförbara länders politik där andra regeringar har makten och att man i Sverige inte skulle kunna få någon annan regering som lika framgångsrikt skulle kunna styra vårt lands utveckling. Jag vill påstå att alla dessa argument är felaktiga. Sverige har under en socialistisk regerings välde inte kunnat hävda sig i jämförelsen med länder, där icke-socialistiska partier har regerat. Den goda utvecklingen i vårt land har inte kommit till stånd tack vare den socialdemokratiska regeringen. Slutligen skulle det visst ha varit möjligt att få en regering som kunnat föra en mycket mera framgångsrik politik än vad den nuvarande regeringen kunnat göra, vilket i många fall bevisas av reella politiska förslag från andra partier. Det socialdemokratiska partiet har misslyckats i en rad frågor och har inte drivit en politik som till fullo tillvaratagit vårt lands resurser och därmed skapat största möjliga välstånd och rättvisa. Vårt lands resurser är goda, men de kan utnyttjas betydligt bättre om det förs en politik som rätt fördelar våra tillgångar. Vår bruttonationalprodukt beräknas under det kommande året uppgå till 162 miljarder kronor. Den riktiga fördelningen mellan export, investeringar av olika slag samt konsumtion, vilken fördelning är nödvändig för fortsatta ekonomiska framsteg och därmed ett fortsatt välstånd åt hela vårt land, har regeringen icke lyckats med. Det är ett av de väsentliga misstag som regeringen gjort. Av till synes opportunistiska skäl har regeringen givit förmåner, som vi egentligen inte har haft råd med vid den tidpunkt då de gavs, och det har skett på bekostnad av investeringar som skulle ha givit oss större produktion och ett förmånligare läge. I finansministerns optimistiska funderingar — jag vill kalla det så med hänsyn till de felräkningar han ofta gör sig skyldig till — hade han t.o.m. så höga aspirationer att han trodde på en 15-procentig investeringsökning för industrin. Det blev hälften, alltså 7,5 procent. Och det var ändå en förbättring, eftersom industrins investeringsökning 1969 bara blev 2 procent. Om vi tar en längre tidsperiod finner vi att de svenska industriinvesteringarna inte ökade med mer än 15 procent under hela 1960-talet, medan ökningen i Frankrike och Italien var 50 procent och i Amerika 100 procent. I nästan varje finansplan under 1960-talet har regeringen uttalat att nu var det allra viktigaste i landets politik att öka industriinvesteringarna, men det blev egentligen mest bara tomma ord. Resultatet blev de flesta åren mycket klent. Nu har riksbanken träffat en överenskommelse med bankerna om en prioritering för industriinvesteringarna, och det är ju ett steg i rätt riktning. Jag skall icke närmare kommentera detta beslut, eftersom jag själv har varit med om att biträda det, men jag vill ändå taga upp två problem i sammanhanget. Bland de viktigaste exportprodukterna i vårt land är alltjämt skogens produkter. Skogsindustrierna får givetvis nytta av industriinvesteringarnas prioritering, men dessa industrier måste ju ha råvara för sin produktion, och hur kan man då utesluta skogsinvesteringarna i allmänhet, t.ex. investeringar i skogsvägar, skogsvård o. d.? Och varför har man inte tagit med jordbruket i denna investeringsprioritering? Om man skall kunna genomföra den rationalisering inom jordbruket som riksdagen flera gånger har uttalat sig för, så fordras det ju kapital. Varifrån skall lån då tas till skördetröskor och andra moderna jordbruksmaskiner och alla andra för jordbruket nödvändiga investeringar? Vad sedan räntepolitiken angår skall jag inte här debattera den, men jag vill påpeka att Sverige nu har den högsta räntan av alla de länder vi brukar jämföra oss med, om jag undantar Danmark. Finansministerns redogörelse i det fallet var ju inte så särskilt fullständig. Av det dussintal länder som vi brukar jämföra oss med är det bara ett land som har högre diskonto, nämligen Danmark som har 9 procent. Om finansministern var närvarande i kammaren nu skulle han förmodligen replikera att Danmark ju är ett borgerligt styrt land. Vi kan se på det andra borgerligt styrda landet, Norge, med centerpartisten Borten som statsminister. Där har man ett diskonto på 4,5 procent och har, vilket jag skall säga några ord om senare, en mycket mer framgångsrik politik än Sverige har. Det finns två länder till som har samma diskonto som vi, 7 procent — Frankrike och Storbritannien. Men alla de övriga — Finland, Norge, Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Västtyskland och USA — har lägre diskonto än vårt land har. Vi blir alltså bland de sista som sänker till en rimligare nivå. Jag skall inte lägga mig i vad finansministern använder för litteratur, men jag skulle anse att det vore ganska bra om han utöver Lenin läste verk av sådana nationalekonomiska experter som Keynes, Nils Meinander m.fl.. De har helt andra uppfattningar om ränteeffekten än den nuvarande regeringen. De tror inte alls på den högräntepolitik som förs här, utan har sett dessa frågor ur, enligt min mening, mycket modernare och mer realistiska synpunkter när det gäller räntans effekt än regeringen gör. Vad jag nu sagt hänför sig till den första fördelningsuppgiften jag avsåg när jag talade om regeringens misslyckande att åstadkomma en riktig fördelning av våra resurser. Den andra delen avser fördelningen mellan grupper och individer inom vårt folk. För åtskilliga år sedan, när centern tog upp frågan om jämlikhetspolitiken, förklarade man från många håll att det till största delen är en arbetsmarknadsfråga och att riksdagen inte kunde göra något åt den. Så småningom blev det dock större intresse för jämlikhetspolitiken och under förra årets valrörelse spelade den mycket stor roll. Resultaten har dock inte blivit så stora. Under det nuvarande regeringspartiets tid har klyftorna mellan dem som har de sämsta förmånerna och dem som har förmånen att leva mer på livets solsida — som finansministern brukar säga — i ekonomiskt avseende i stället blivit större. Detta gäller både i fråga om betalningen och i fråga om vissa sociala förmåner som pensionsålder o. d. Redan i 1959 års remissdebatt tog centern upp frågan om sänkt pensionsålder till 65 år, vilket emellertid socialdemokraterna ständigt motarbetat. Det gläder mig nu att det förefaller som om Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen skall komma fram till överenskommelse om sänkning till 65 år. När det nu förefaller som om den stora LO-gruppen skall få 65 år och när redan nu mycket stora grupper har 65 års pensionsålder måste man fråga: Hur länge skall då socialdemokratin hålla emot ett beslut om den generella sänkning som centern så länge arbetat för? Kan det tjäna något syfte att ställa några grupper utanför när största delen har fått, eller i varje fall syftar till att inom den närmaste tiden få, sänkt pensionsålder till 65 år? När jag tidigare sade att vårt lands resurser är goda räknade jag inte till de goda resurserna vår socialdemokratiska regering — jag måste väl kalla den så nu när man redan i riksdagens början har etablerat samarbete med kommunisterna. Regeringens oförmåga att leda vårt lands ekonomiska politik har dokumenterats under många år, men tack vare en skicklig arbetarstam, dugliga företagare, plikttrogna och kunniga lärare, handelsfolk, tjänstemän och alla andra, som bidrager till att skapa vårt lands välstånd, har vi dock kunnat förbättra vår situation med varje år. Verkligheten har också vid många tillfällen hårt korrigerat regeringen så att misstagen inte fått alltför vådliga konsekvenser. Vi står nu inför planläggningar och beslut för ytterligare en tid framåt. I detta arbete är de politiska förutsättningarna helt annorlunda mot tidigare år. Socialdemokraterna har alltid strävat efter att få en stark regering, givetvis med baktanken att själva få bilda denna regering — i annat fall kanske de inte hade varit fullt så intresserade av en stark regering. I realiteten blir det nu så att regeringen fortsätter sin vingliga färd, vänligt hållen i handen av herr Hermansson och hans parti. Om det är till stöd eller ledning kan man inte alltid avgöra. Om två personer håller varandra i handen vet man inte om den ene stöder den andre eller möjligen försöker dra åt sitt håll i stället. Man får förmoda att herr Hermansson och hans parti försöker att dra i sin riktning. Sedan kan ingen riktigt avgöra hur starkt socialdemokraterna kan hålla emot i det fallet. Det får vi inte något yttre bevis för. Kommunistiska partiet, som nu skall utgöra stöd åt socialdemokraterna, skall driva sin politik med ett mycket svagt mandatunderlag. 17 av 350 borde rimligen inte ha något större inflytande på vårt lands politik. Kommunisterna har alltid varit som ett rö för vinden. Har det varit dåliga tider, så har de kunnat skapa mera missnöje och fått flera röster. Har det varit bättre tider, så har de gått tillbaka. Har det hänt något i kommunistländer, t.ex. när Sovjetunionen överföll och ockuperade Tjeckoslovakien, så har det betytt katastrof för dem. Det är mycket beklagligt att vårt land skall ha kommit i en sådan situation att kommunisterna skall få något större inflytande. Hur stolta än deklarationerna är från statsministerns sida att socialdemokraterna inte tar någon hänsyn till kommunisternas önskemål, så kvarstår ändå faktum att regeringen inte kan genomföra någonting mot centern, folkpartiet och moderaterna utan att ta hjälp från kommunisterna. Det framgick ju också — som det talats mycket om här tidigare i dag — omedelbart vid riksdagens början när det gällde utskottsvalen. Det har hänvisats till att socialdemokratiska minoritetsregeringar också funnits tidigare, och det är ju sant. Men ser man på socialdemokratiska regeringen 1932 finner man att den ju redan 1933 träffade uppgörelse i prisfrågorna med bondeförbundet. Det tog ju en tid innan de åtgärder som ingick i denna överenskommelse hade genomförts. År 1936 avgick den regeringen därför att den fick 15 miljoner mer än den ville ha till försvaret, eller möjligen därför att den inte fick dyrortsgradera folkpensionerna — vilket har väl aldrig blivit riktigt klarlagt. Åren 1936—1939 hade vi en koalitionsregering, som sedan efterträddes av en samlingsregering som satt kvar till 1945. Det gick som bekant dåligt med regerandet för socialdemokraterna under åren 1945—1951 med bl.a. en 20-procentig inflation under slutet av 1951. Därefter följde koalitionsministären åren 1951—1957, och sedan dess har socialdemokraterna med känt resultat regerat själva. Under tiden från 1957 fram t.o.m. 1970 har regeringspartiet haft majoritet eller också ett speciellt inflytande genom majoritet i första kammaren. I en sådan situation, med beroende av kommunisterna, har socialdemokraterna inte varit tidigare. Hur det än blir i den svenska riksdagen under de kommande tre åren så blir det i varje fall intressant för väljarna att iakttaga hur stark släktskapen är mellan socialdemokrater och kommunister — om de är kusiner eller de t.o.m. är närmare allierade. Det var ett par saker i statsministerns anförande som jag vill säga några ord om. Han talade om överbud. Jag har alltid undrat mycket över ordet ”överbud”. Det förutsätter att man har en fast utgångspunkt. Finns det en sådan? Kan det verkligen vara så att socialdemokraterna är så självgoda att de säger: Detta är vårt bud och det är likaren för allting, och om oppositionen vill ge litet mer till folkpensioner, barnbidrag, vägar eller något annat så är det överbud? Jag anser inte att det egentligen kan existera ”överbud”, ty i så fall måste det ställas i relation till något annat. Man kan tala om åsikter om hur mycket man skall ge till olika ändamål, men jag kan inte begripa hur man kan tala om överbud, när man inte har någon fast utgångspunkt. När vi diskuterar vårt lands framtida politik borde vi ta exempel från vårt grannland Norge, där regeringen Borten lyckats betydligt bättre än vad den svenska regeringen gjort, trots en hel mängd olycksprofetior för 5S—6 år sedan när regeringen Borten bildades. Den ekonomiska utvecklingen i Norge under 1971 väntas bli präglad av mycket hög aktivitet med tillväxtimpulser från såväl investeringar och konsumtion som export. Industrins investeringsplaner pekar mot en fortsatt investeringsefterfrågan och bostadsbyggandet expanderar. Ser man på utvecklingen tidigare i Norge, finner man att arbetslösheten var avsevärt lägre under 1970 än under 1969 och antalet lediga platser klart högre. Jag vill nämna att arbetslösheten har varit mycket låg i Norge under flera år. Industriinvesteringarna ökade snabbt såväl i vad gäller byggnader som maskiner. Bytesbalansen för 1970 beräknas visa ett underskott på 1,4 miljarder norska kronor, men 1969 fanns det ett överskott på nästan 1 miljard kronor. Jag visar på dessa kortfattade uppgifter från vårt grannland Norge för att påvisa att det går att föra en helt annan politik än vad den svenska socialdemokratiska regeringen gör i vårt land. Man kan lätt göra reflexionen att har en regering under centerpartistisk ledning i Norge lyckats så mycket bättre än vad den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde, så kunde förhållandet bli detsamma i vårt land. Förr eller senare har ju socialdemokratin i Sverige tvingats följa en rad av centerns rekommendationer, t.ex. i fråga om barnbidragen, folkpensionerna, pensionsåldern, arbetslöshetsförsäkringen, lokaliseringspolitiken, miljöpolitiken och u-landshjälpen, för att nu ge några exempel. Slutligen vill jag, herr talman, framhålla att det i längden inte går att i politiken handla av opportunistiska skäl. Det fordras en bestämd handlingslinje. Det fordras noggrann planläggning, och det fordras ett konsekvent genomförande av beslutade åtgärder. Det fordras förutseende för att kunna i rätt tid möta konjunktursvängningar och i tid vidta erforderliga åtgärder. Vårt land har resurser, men vi arbetar i en oerhört hård konkurrens med andra länder, och därför måste våra tillgångar utnyttjas så att de ger största möjliga effektivitet. Allt måste dock ske med hänsynstagande till sociala, miljöpolitiska, jämlikhetsberättigade och andra skäl som ställer människan främst i vårt politiska handlande. Vår främsta strävan bör givetvis vara att åstadkomma bästa möjliga förhållanden i vårt land och samtidigt se till att alla i vårt land får nytta av de fördelar vi har skapat.

Herr talman! Den entusiasm som herr Ahlmark lade i dagen här för en stund sedan inför den nya riksdagen var nästan smittande. Fråga är om entusiasmen kan gälla remissdebatten. Jag tycker att stämningen på något sätt farligt mycket börjar likna stämningen i den avlagda andra kammaren. Jag tar emellertid risken, och jag ämnar uppehålla mig vid ett enda ämne, nämligen utrymmet i budgeten i år och kommande år för u-hjälpen. 1967 begärde riksdagen en långtidsplan för utvecklingen av svenskt bistånd till de fattiga länderna. 1968 framlade så regeringen i proposition 101 en sådan plan, där bl.a. det s.k. enprocentsmålet definierades till sitt innehåll. Målet, att den totala anslagsvolymen skulle uppgå till en procent av bruttonationalprodukten, angavs till budgetåret 1974/75. Man hade alltså sju år på sig att nå målet. En 25-procentig höjning skulle ske varje år, och varje år skulle en prövning äga rum beroende på den ekonomiska utvecklingen. Men höjningen skulle alltid vara minst lika stor som föregående år. Detta skulle i sin tur leda till att man uppgjorde en treårsplan, en ram för planeringen under tre år. Den verkliga höjningen har hittills överträffat dessa minimimått. Om detta sätt att arbeta sig fram till målet sade riksdagen bl.a. att faktorer av praktisk och samhällsekonomisk art får påverka takten, men målet 1974/75 skulle betraktas såsom en minimimålsättning. En socialdemokratisk ,motion diskuterade en jämnare upptrappning, och statsutskottet och även riksdagen fann detta eftersträvansvärt. Vi fattade även ett beslut därom. Det året fick vi en höjning med 100 miljoner kronor och nådde ett belopp på 504 miljoner kronor. 1969 kom nästa programenliga och planenliga höjning med 134 miljoner kronor, och man nådde då upp till 634 miljoner kronor. Det betydde en höjning med drygt 25 procent och en ny treårsplan. I en socialdemokratisk motion som det året väcktes med Ulla Lindström och Sigurd Lindholm som första namn uttrycktes ånyo farhågor för att det skulle behövas ett engångslyft sista året. Genomförandet skulle riskeras av en chockhöjning enligt dessa motionärer. Utskottet underströk vikten av att den fortsatta budgetplaneringen skulle ta hänsyn till önskemålen om en någorlunda jämn höjning av biståndsanslagen. Så har jag i denna beskrivning av behandlingen av planen att nå målet år 1974/75 kommit fram till 1970 års riksdag. Regeringens förslag som accepterades och tillstyrktes av riksdagen innebar en ytterligare ökning med 166 miljoner kronor till 800 miljoner kronor, dvs. cirka 26 procent. Under den treårsperiod som räcker till 1972/73 arbetar vi inom en ram på 2900 miljoner kronor. I propositionen uttalades att detta var en minimiram. Utskottet hade 1970 anledning att åter uttala att man förutsatte att Kungl. Maj:t i sin årliga budgetberedning positivt och noga prövade det statsfinansiella utrymmet för en snabbare stegring av anslagen till utvecklingsbistånd än som förutsetts i långtidsplanen. Nu har vi kommit ännu ett år närmare den tidpunkt då vi föresatte oss att förverkliga enprocentsmålsättningen. Regeringen fullföljer tidigare skisserad utgiftsplan med en garanterad ökning av 25 procent, dvs. ytterligare 200 miljoner kronor, som då ger en utgiftsram på en miljard kronor för nästa budgetår och 3 600 miljoner kronor för treårsperioden. Det är utmärkt att man funnit utrymme för denna 2S-procentiga ökning i en så stram budget som årets, där rödpennan gått hårt fram även på mycket angelägna områden och där prioriteringar mellan olika krav och önskemål måste vara viktigare och svårare än vanligt. Men om man granskar budgeten i det avsnitt som avser utgiftsposterna för internationellt utvecklingssamarbete och gör det i ett så långt tidsperspektiv att budgetåret 1974/75 kommer med, måste man ställa sig vissa frågor. Jag behöver bara hänvisa till de tidigare nämnda socialdemokratiska motioner, som behandlar ökningstakten fram till enprocentsmålet. Jag ber likaså att få hänvisa till de uttalanden som riksdagen gjort i anledning av dessa motioner. Som jag tidigare refererat har de alla inneburit en försäkran att det var en minimimålsättning som man skulle eftersträva att överträffa om budgetläget medgav en snabbare ökningstakt. Risken för en chockhöjning rycker närmare, och detta förhållande kan årets riksdag inte skjuta ifrån sig. Det är alltså en fråga för 1971 års riksdag. Det är nog ingen överdrift att påstå att riksdagen varit tämligen lyhörd för opinionen vid tidigare behandling av u-landsbiståndet. Hur opinionsläget är i dag i skilda grupper är en smula oklart. Åtskilliga har engagerats för mera näraliggande och för dem mera påträngande problem. Men lyckligtvis, skulle jag vilja säga, vet vi att betydande grupper är djupt engagerade i de internationella frågorna, och dessa personer borde vi politiker vara aktsamma om. De spelar en stor roll som opinionsbildare i en avgörande framtidsfråga som denna. Därvidlag saknar det inte betydelse om det visar sig att riksdagen är mäktig att stå för gjorda uttalanden och fattade beslut. I ett läge, då en post som den till internationellt bistånd växer och hotar andra angelägna utgiftsområden och faktiskt spelar en roll som negativ faktor i vår handelsbalans, vore det en nåd att bedja om att få vederhäftig information. Press och massmedia borde allsidigt och nyanserat informera om svensk medverkan i arbetet ute på fältet. Jag begär inga skönmålningar, men för allmänheten är all information av det här slaget så pass exotisk och intresseväckande att man t.o.m. skulle kunna ta fram och visa framgångsrika projekt; det finns faktiskt sådana. Det här var nu en parantes och den får inte uppfattas som en undanflykt för politikerna. Alltnog! I det läge där vi nu befinner oss är det nödvändigt att politikerna med sitt ansvar gör bedömningarna inte bara med inrikespolitiska bevekelsegrunder utan ser en fråga som denna i det internationella perspektivet. Jag vill inte påstå att man vid budgetarbetet bortsett från de krav som ställs på det rika Sverige att medverka till att lösa de fattiga folkens problem. I själva verket finns det i finansplanen ingen uppgivelsens anda — endast ett kallt konstaterande att vi har att räkna med stora underskott i framtiden på tjänsteoch transfereringssidan på grund av u-hjälp och turism. Vidare anges lösningen i finansplanen: ett förstärkande av den industriella slagkraften. Jag har inga invändningar mot detta. Jag skulle ännu en gång parentetiskt vilja påstå att det inte kan vara så lätt att entydigt beskriva u-landsbiståndets inverkan på handelsbalansen. Under de senaste dagarna har vi för övrigt i pressen sett vissa artiklar om dessa förhållanden. Jag föreställer mig att det finns många fakta, med vilkas hjälp man kan göra bedömningar säkrare än dessa kan göras i dag. Som jag ser frågan om den framtida utvecklingen av vår biståndspolitik, enkannerligen biståndsvolymen, är det just nu ovanligt viktigt att man håller fast vid tidigare fastlagda planer. Mitt viktigaste skäl är naturligtvis förhållandena i den fattiga delen av världen men därjämte de uttalanden och åtaganden som Sverige i olika internationella församlingar gjort inför 1970-talet. Vid utarbetandet av strategin inför det som man betecknat som det andra utvecklingsårtiondet har vårt lands representanter medverkat på ett mycket aktivt sätt och efterlämnat tydliga spår i olika aktstycken. De trådar som väglett och styrt detta agerande har självfallet löpt samman i regeringens kansli. Det får inte råda någon osäkerhet om vår vilja att själva leva upp till vad vi verkat för att andra skall göra, dvs. målsättningen för 1970-talet. Vad som sedan kan gälla i fråga om metoder för biståndsarbete, ämnesinriktning, val av samarbetspartner och annat som brukar vara centrala frågor i riksdagens behandling av biståndspolitiken får vi återkomma till. I dag har det varit angeläget för mig att i anknytning till finansplanen få rikta uppmärksamheten på frågan om utrymmet i svensk ekonomi för våra internationella åtaganden. Jag utgår ifrån att finansutskottet kommer att ägna denna fråga all möjlig uppmärksamhet.

Herr talman! Jag har dristat mig att begära ordet i denna remissdebatt kring det svenska samhällshushållets tillstånd och behov eftersom jag under en följd av år har sett på Sverige utifrån, därtill under de senaste tre åren inte som svensk utan som den opartiske FN-tjänstemannen. Jag har ännu inte kommit ur vanan att som en sådan tjänsteman bedöma Sverige med internationella mått. I den snabbt sammankrympande värld i vars göranden och låtanden vårt lilla land spelar och måste spela sin roll framstår Sverige som ett sällsynt privilegierat samhälle i den rika världsdelen Europa, mitt i ett hav av fattiga länder. Det är gynnat i fråga om läge, klimat, storlek och resurser. Det är, om man också beaktar dollarköpkraften och fördelningen av de totala resurserna, det rikaste landet med den genomsnittligt sett högsta levnadsstandarden i världen. Det är på det hela taget ett öppnare och hederligare samhälle än de flesta jag känner till. Det är ett land med jämförelsevis större förutsättningar än de flesta andra att åstadkomma ett rättvist och rättfärdigt samhälle. Det tycks vara svårt för en svensk att finna de rätta orden för att göra rättvisa åt sitt eget land utan att känna sig sårbar för beskyllningen om självbelåtenhet och egenrättfärdighet. Därför har det framstått som viktigt för mig att ta dessa intryck av Sverige utifrån — från en tid intill helt nyligen då jag hade skyldighet att se på världen och mitt eget lands ställning i världen med den objektiva internationella tjänstemannens ögon — till utgångspunkt för några reflexioner kring vissa högaktuella problem för Sverige som en del av världen. Att se på Sverige som ett i dagens värld sällsynt privilegierat samhälle, herr talman, betyder inte ett försvar av det bestående vare sig i politik eller i samhälle. En utlandssvensk har en viss benägenhet att skapa en idealbild av sitt eget land, och det är i många avseenden berättigat. Men det tar inte lång tid efter återkomsten till Sverige för att få fullt klart för sig hur mycket som ännu finns att göra i detta land. Och vi kommer naturligtvis aldrig att bli färdiga, eftersom varje tidsperiod skapar sina egna problem som måste lösas, varje framsteg köps på bekostnad av följdverkningar som måste bemästras. Men detta innebär att se på vårt land med det internationella perspektiv som blir alltmer nödvändigt, och det innebär att man blir alltmer intensivt och levande medveten om att ett litet rikt land har mera skyldigheter än rättigheter, mera ansvar än anspråk i en värld som utgör ett hav av fattigdom och lidande. Det innebär ett medvetande om det nödvändiga i att så utforma vår politik att vi inte än mer skor oss på de fattigas bekostnad utan tvärtom i ökande grad gör oss till våra bröders hjälpare. Jag har under min FN-tid arbetat med framför allt två stora problem i vilka jag hoppas att ett växande antal svenskar känner sig djupt engagerade — det första att överbrygga det fortfarande växande gapet mellan världens få rika och många fattiga, det andra att när klockan ser ut att vara fem minuter i tolv rädda vår mänskliga miljö. I bägge dessa avseenden har Sverige som samhälle i förhållande till sin storlek och materiella betydelse en märklig och aktiv förgrundsplats i världssamfundet.

För att lösa livshotande globala problem är tiden också mycket knapp, även om många människor antingen inte kan eller inte vill se detta faktum i ögonen och anpassa sitt tänkande och handlande därefter. FN:s generalsekreterare uttalade för någon tid sedan att han mot bakgrund av de kunskaper och den överblick som hans ämbete ger honom ansåg att mänskligheten kanske har en tioårig nådatid på sig för att åstadkomma en vändpunkt för sina fyra dominerande problem — kapprustningen, befolkningsexplosionen, miljöförstöringen och världsfattigdomen. Herr talman! Sveriges märkliga förgrundsplats i världssamfundet fick jag som FN-tjänsteman, under förhållanden som sköt min egen nationalitet helt i bakgrunden, många bevis för. Den är litet svårförklarlig. Våra prestationer hittills har i och för sig inte kunnat utgöra tillräcklig anledning. Men den allmänna uppfattningen både på FN-sekretariatet och bland medlemsnationerna, inte minst i u-världen, är att vårt land tillhör dem som har hederliga avsikter och god vilja utan belastande biavsikter. Och därför möts svenskt internationellt agerande med en verklig tillit och med förtroende. Har Sverige sagt en sak, givit en utfästelse, sägs det, så står man sedan för det. Vi är helt enkelt trovärdiga i FN:s och u-landsvärldens ögon. Mot den bakgrunden, herr talman, skulle jag vilja bidra till denna debatt med några synpunkter på de två områden som jag nyss nämnde. Anslagen till internationellt utvecklingssamarbete ökar för budgetåret 1971/72 med 200 miljoner kronor till praktiskt taget jämnt 1 miljard. De tillhör därmed de betydande posterna i budgeten, vilket är glädjande; dock är det att märka att de ännu uppgår till endast 0,6 procent av bruttonationalprodukten. Vi har alltså ännu ett bra stycke kvar till det symboliska etappmålet 1 procent. I tredje huvudtiteln sätts de svenska biståndsanslagen in i ett internationellt perspektiv och redovisas mot bakgrunden av den internationella utvecklingsstrategin för det andra utvecklingsårtiondet, som antogs av Förenta nationerna vid dess högtidssammanträde den 24 oktober 1970. Det är utomordentligt tillfredsställande att en översättning av dessa dokument — det mest ambitiösa försöket hittills att til. praktiskt handlande omsätta en upplevelse av världssolidaritet — återfinns i riksdagstrycket i form av en bilaga till tredje huvudtiteln.

Så kunde också Sverige vid höstens generalförsamling ansluta sig till dessa målsättningar'utan de reservationer som åtskilliga andra industriländer såg sig föranlåtna att avge. Därmed har vårt land — och detta är viktigt att fastslå — inte en avtalsmässig men väl en politisk och moralisk internationell förpliktelse att handla i överensstämmelse med vad vi har verkat för i det internationella samarbetet. De svenska biståndsanslagen har förlorat det sista inslaget av marginalitet och restpostkaraktär. De nu föreslagna anslagshöjningarna innebär att utbyggnaden av den svenska biståndsverksamheten fortsätter programenligt. Inom ramen för denna utbyggnad bör de svenska insatserna utformas i samklang med och alltmer som led i den FN:s internationella utvecklingsstrategi, i vars utarbetande Sverige har tagit så aktiv del. Inte minst är det viktigt att vårt lands representanter fullföljer insatserna — för vilka Sverige blivit känt i FN-sammanhang — för att främja det nya synsätt på utveckling som betonar kravet på en balanserad och samlad utvecklingsplanering med syfte att uppnå ekonomisk och social utjämning, ökad social rättvisa och förbättrade levnadsvillkor för de enskilda människorna i u-länderna. Under min FN-tjänst hade jag speciellt ansvar för de utvecklingsaspekter som har blivit kända under beteckningen det integrerade synsättet. Därför noterar jag med särskild tillfredsställelse att detta synsätt, som redovisades för och godkändes av riksdagen förra året, kommit att bli vägledande även för de bilaterala svenska biståndsinsatserna.

Sverige kan, trots sin litenhet, i kraft av sin utvecklingspolitiskt starka position här spela en viktig roll. Det är min förhoppning att riksdagens stöd åt vad som sägs i tredje huvudtiteln härom skall komma att få en ganska stor betydelse för de närmaste årens arbete inom Förenta nationerna. Innan jag går in på miljöproblemen skulle jag, herr talman, vilja helt kort kommentera en till kvantiteten obetydlig del av åttonde huvudtitelns imponerande budget. Det hör samman med huvudtemat för mitt inlägg: att Sverige genom sin situation och ställning i världen, genom sin accepterade neutralitet, sina jämförelsevis stora resurser och sin relativa anständighet i det internationella samarbetet är mer respekterat och konfronteras med större förväntningar i omvärlden än vad vi kanske föreställer oss. Detta gäller också den bild utåt av vårt land som skapas genom olika slag av nyhets-, opinionsoch kulturförmedlare. Vad jag nu speciellt har i tankarna är utlandsprogrammet vid Sveriges Radio, vars verksamhet av lyssnarundersökningar i olika länder att döma innebär en värdefull och uppskattad information i utlandet om det svenska samhället. Inte minst har det framkommit att utländska lyssnare har stark tilltro till Radio Swedens nyhetsutsändningar, just därför att de kommer från det neutrala och obundna Sverige och därför anses vederhäftiga — samma trovärdighetsintyg alltså som man träffar på i andra sammanhang. Som ordförande i Svenska institutets styrelse kan jag inte underlåta att intresserat följa all verksamhet för information om Sverige till utlandet, speciellt i ett läge där denna verksamhet får ökad betydelse på grund av den politiska och ekonomiska situationen. Det är därför med stort beklagande jag konstaterar att den oförändrade medelstilldelningen till utlandsprogrammet i en tid av starkt ökade kostnader kommer att leda till betydande nedskärningar i programverksamheten, möjligen också nedläggning av programmet på något eller några av de sju språk man sänder på och därigenom mistade våglängder, som blir svåra att senare få tillbaka. Jag är medveten om att var och en av de tusentals poster i budgeten som för det nya budgetåret föreslås oförändrade eller nedskurna kan uppkalla någon ledamot av riksdagen till bekymrade kommentarer. Men jag måste uttrycka en alldeles speciell tveksamhet i fråga om det kloka i att, i det läge där vi just nu befinner oss, förminska den svenska informationsverksamheten riktad till utlandet. Eftersom jag tror att detta vore ytterst olyckligt vill jag uttala att det borde vara möjligt att pröva olika tänkbara vägar för att inför det nya budgetåret lätta trycket på kostnadssidan för det skattemedelsfinansierade utlandsprogrammet, när en inkomstförstärkning nu verkar utesluten. Sverige är politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt en del av världen med det ansvar och de skyldigheter det medför. För att i en kritisk tid levandegöra detta för både oss själva och omvärlden behöver vi inte mindre, utan större kontaktytor mot denna omvärld. Herr talman! Åtskilliga av mina ärade kolleger i kammaren kan anse ett ordval alltför starkt som antyder att, i fråga om den miljö som vi alla till hundra procent är beroende av för våra livsbetingelser, klockan är fem minuter i tolv. Efter att återigen ha sett miljöproblemen i vår värld, vars öde vi alla delar, från ett globalt perspektiv kan jag inte överge min uppfattning att klockan är fem minuter i tolv. Det är helt enkelt fråga om det mänskliga överlevandet. Och tiden går i detta avseende så fort att vad man närmast undrar över är om vi på modernt förhandlingssätt kan stoppa klockan för att vinna tid att nå enighet om de nödvändiga åtgärderna. Också här ligger vårt land långt framme, mätt med internationella mått. Vi har en intensiv allmän debatt, en avancerad målsättning och en jämförelsevis långt hunnen procedurordning för att handskas med de praktiska yttringarna av miljöproblemen. De i statsverkspropositionen Nr 9 framlagda förslagen till anslag under nionde huvudtiteln återspeglar en Tisdagen den angelägen prioritering av detta område. Förgiftningen av vår miljö har gått så långt att ingen av oss undgår dess verkningar. Inför ett senatsutskott sade den amerikanske biologen Barry Commoner på våren 1969: ”Den moderna teknologiska människan bär med sig strontium-90 i benbyggnaden, jod-131 i sköldkörteln, DDT i fettvävnaderna och asbest i lungorna.” Det är drastiskt uttryckt — och drastiska och snabba åtgärder är sannerligen nödvändiga. Men också i detta sammanhang skulle jag vilja anlägga vissa mer principiella och långsiktiga synpunkter. Att skydda hälsan och förebygga sjukdomar genom en så långt möjligt giftfri miljö, att säkra en naturlig balans i växtoch djurvärld, att så planera för utnyttjandet av de naturliga resurserna att möjligheten till kontakt med orörd och oskadad natur bevaras — allt detta är nu allmänt erkänt som oundgängliga och trängande viktiga skyldigheter för samhälle och näringsliv. FN-konferensen nästa år måste komma att bilda upptakten till ett långtgående internationellt samarbete, i stor utsträckning i för medlemsstaterna bindande former, bl.a. därför att länder och industriföretag med ett aktivt och avancerat miljöprogram inte kan få bli lidande av detta i den internationella konkurrensen. På sikt är det som sagt en fråga om överlevandet, en fråga om hur länge jordens totala resurser kommer att räcka till för en allt snabbare växande befolkning. Världsfattigdomens kris måste lösas med jordbruksmodernisering och industrialisering, säger vi oss med rätta. Men det är just de processerna och den urbanisering som följer i deras släptåg, som tillsammans med befolkningstillväxten skapar de allt allvarligare miljöproblemen. Därigenom blir människan sin egen värsta fiende. Tove Jansson låter i sin senaste bok ”Sent i november” Mymlan säga till den ängsliga Filifjonkan: ”Här finns inga värre saker än vi själva.” Det är ett vist påpekande, som erinrar om den ofta citerade seriefiguren Pogo i Washington Post: ”Nu har vi upptäckt fienden. Han är vi själva.” Den rika industrialiserade världen karakteriseras av en mänsklig livsföring som är helt enkelt förödande därför att den har trott sig ha rätt att för egen kortsiktig vinning utnyttja naturresurserna med hjälp av modern teknologi och med bortseende från de sociala kostnader som ser ut att åtfölja varje tekniskt framsteg. Genom sin rovdrift med naturresurserna framstår människorna i den rika världen som bovarna i dramat, vilka till straff nu upptäcker att de är i färd med att gräva sin egen grav. Och det kusliga är, herr talman, att de — eller vi — står som förebilder för fattigvärldens folk när de nu planerar sin egen utveckling, på grund av det statusvärde som vi har lyckats ge vår egen livsföring. Välståndskrisen kommer att sprida sig — den är redan i full färd med det — till delar av världen, där trycket av en explosiv befolkningsökning kommer att mångdubbelt förvärra den. Det kommer snart att framstå som oundgängligt att upprätta en internationell försörjningsbalans som en ram för utnyttjandet av jordens totala resurser, en ram inom vilken de enskilda staterna måste inpassa sig. En sådan världshushållets försörjningsbalans, som väl inte kan komma till stånd någon annanstans än i Förenta nationerna, måste väga samman u-ländernas utvecklingsambitioner med de rika ländernas livsföring och de anspråk på vår jords resurser som den livsföringen innebär. Den kommer att chockartat påvisa välståndsländernas skrämmande tendens att leva långt över sin rimliga andel av dessa resurser. Förenta staterna, med 6 procent av jordens befolkning, förbrukar nära 40 procent av dess resurser. Och situationen i Förenta staterna av i dag, den amerikanska drömmen som blev en mardröm, speglar vad vi kan vänta oss i Sverige om några få år, ifall vi inte ganska radikalt ändrar kurs; vi är snabbt på väg mot samma livsföring och samma därav följande rovdrift med egna och andras resurser. Sätter vi in vår egen samhällsekonomi i världsförsörjningssammanhang visar det sig att vi, med 0,2 procent av jordens befolkning, förbrukar drygt 1 procent av dess resurser. Herr talman! Vi driver, med all rätt, jämlikhetskravet och utjämningskravet inom vårt land och mellan de rika och fattiga länderna. Men varken inom eller mellan folken kan det ,någonsin bli möjligt att åstadkomma större rättvisa och jämlikhet enbart genom en rörelse uppåt. Om man, låt vara som en utopisk teori, tänker sig jordens fattiga 70 procent uppnå Förenta staternas och Sveriges levnadsstandard spricker naturligtvis den internationella försörjningsbalansen. Ekvationen går inte ihop, världens resurser räcker helt enkelt inte till för en så hög levnadsstandard åt alla. På sikt blir en sänkning av konsumtionsnivån i den rika världen — liksom en sänkt realstandard för de privilegierade grupperna i både rika och fattiga länder — nödvändig om de totala resurserna skall räcka till en anständig levnadsstandard för alla. Detta gäller, herr talman, också vårt land som ett litet rikt och privilegierat land. Jag tror att en ändring i vårt sätt att använda våra resurser kommer att tvinga sig fram. Jag tror också att vi, för att styra detta i den rätta riktningen, borde sätta i gång en framtidsforskning. Det skall inte vara det slags futurologi som extrapolerar, i bästa science fiction-stil, dagsaktuella trender i vetenskap, teknik och ekonomi och som verkar att endast kunna tänka sig en vidareutveckling av dagens samhälle, bara än mer tekniskt dominerat, än mer datadominerat och försett med allehanda mirakelting för vår livsföring. Nej, jag tänker mig ett forskningsoch planeringsarbete, med utgångspunkt i de värderingar för samhällsplaneringen — nämligen rättvisa, social utjämning och jämlikhet — som nu verkar allmänt godtagna, ett arbete baserat på frågan: Vad för sorts samhälle vill vi ha om 30 år, i vad för sorts samhälle vill vi att våra barn och barnbarn skall leva? Det skall vara ett forskningsoch planeringsarbete inställt på att aktivt och nu styra utvecklingen i den riktningen i stället för att låta en mer eller mindre anonym utveckling styra oss.

Herr talman! Den nya enkammaren har ett imponerande antal ledamöter. Trots detta tycker man sig ju stå i en glesbygd för ögonblicket, när man ser ut över lokalen — något som man kan beklaga med tanke på det engagerade, på perspektiv fyllda och djupt insiktsfulla anförande som vi nyss hörde. Men anförandet har ju räddats genom det I detta sammanhang dristar jag mig att erinra om att moderata samlingspartiet yrkade på 300 ledamöter i den nya enkammaren — ett yrkande som vidhölls med stöd från några ströröster, i de förberedande överläggningarna, i grundlagberedningen, i konstitutionsutskottet och i kamrarna. Det kanske hade varit ännu färre närvarande nu, om förslaget gått igenom, men vi tror i alla fall att det skulle ha givit större arbetsduglighet åt den nya kammaren. Nu blev det inte så — tendensen går snarare i motsatt riktning. Inom kort kommer kammaren att få behandla förslag till grundlagsändringar som går ut på att ersättare skall tillkomma för statsråd, för talmän och för enskilda ledamöter. Ett bifall till det förslaget innebär att kammarens ledamotsantal de facto utökas med mellan 16 och 20 arbetande personer, alltså ersättarna för statsråd och talmän. I denna situation har vi kammarledamöter väl bara en sak att göra, nämligen att försöka hjälpa talmännen att ordna med tillfredsställande arbetsförhållanden ändå och därmed också bidra till att förslagen på grundlagberedningens bord rörande inskränkta debattider och restriktioner av olika slag icke någonsin förverkligas. När man får ordet så här sent — jag är förmodligen dagens sista talare — vore det frestande att göra en sammanfattning av debatten. Det skall jag emellertid inte göra. Den enda talare som jag vill något recensera — om jag får använda det ordet — är statsminister Palme i hans första inlägg. Enligt åtskilligas mening har statsministern under senare tid ”legat lågt”. Det har sagts så i pressen. Han har inte gjort så stora framträdanden, utan han har samlat sig inför mötet med denna kammare. I dag skulle alltså det stora språnget göras. Vad innehöll då detta stora språng? Ja, det innehöll till stora delar vad som gammalt och kärt är för oss alla, nämligen en beskrivning av hur socialdemokratin har ordnat alla reformer i detta land. Vidare innehöll det de vanliga anklagelserna mot oppositionen för överbudspolitik, också det en gammal och kär läxa. En liten nyhet var att statsministern med stor dramatisk skicklighet — han bevistade ju invigningen av ett teateroch filmhus i går — beskrev åtskilliga kvardröjande missförhållanden i det här landet och de risker som enskilda människor kan råka ut för. Han gjorde det med all rätt. Det var en beskrivning som vi alla till stora delar kunde instämma i. Den enda reflexion man möjligen kunde göra, när man lyssnade på anförandet, var: Vem har ansvaret för att dessa missförhållanden fått pågå så länge? Vem har ansvaret för att inga ingripanden gjorts? Ja, det kan ju inte i första hand vara oppositionen. Det måste väl vara regeringen som haft ansvaret under denna tid, dvs. under åtskilliga decennier. Det är ju ändå en regerings plikt att i första hand regera. Herr talman! Jag hade tänkt att här tala om Förenta nationerna och om en del problem i samband därmed, men jag skall inte göra det. Vi får ju en utrikesdebatt inom kort. I stället skall jag övergå till ett ämne som har behandlats av flera tidigare talare, nämligen annonsskatten. Jag skall försöka koncentrera min framställning och ta den punktvis. Det är sällan man i det politiska livet står inför en åtgärd som har företagits i ett visst syfte och om vilken man på förhand kan säga att det i stället borde ha varit tvärtom. Jag minns ett sådant exempel från 1933. Då föreslog regeringen att vissa värnpliktsövningar skulle inställas i syfte att bekämpa arbetslösheten. Det var ju inte direkt att bekämpa arbetslösheten. Man borde i stället ha handlat tvärtom, dvs. givit flera värnpliktiga möjligheter att klara av sin värnpliktstjänstgöring just vid den tidpunkten. Nu vill man hjälpa andraoch tredjetidningarna genom en särskild annonsskatt. Man borde i stället göra tvärtom, om man vill hjälpa dessa tidningar. Man borde ta bort den moms som finns på tidningars annonsering. Detta är inte tekniskt möjligt, och ingen föreslår det i dag, men det visar ändå i vilken riktning man borde ha gått i stället för att beträda den väg som man nu är inne på. Kanske har man där lekt med en tanke som ibland framförs när det gäller företagsamheten i övrigt, att om något företag är lönsamt och går med vinst, så skall man ta av denna vinst och ge åt mindre lönsamma företag i samma bransch. Det är ju en tankelek. Men det skulle möjligen bara störa lönsamheten för de lönsamma utan att garantera lönsamhet för de icke lönsamma. Inom tidningsekonomin är förhållandena mycket mera komplicerade. Där är det så att en höjning av den allmänna prisnivån på annonser faktiskt drabbar andraoch tredjetidningarna i första hand. De stora tidningarna, som så att säga lever sitt eget liv, är relativt oberörda av ett sådant ingripande, i varje fall när det gäller den första delen av ingreppet. Alla tidningar drabbas däremot av en nedgång på visst sätt. För att belysa hur knappa marginalerna är kan jag nämna att den svenska dagspressens bruttoöverskott av tidningsrörelse år 1967 var ungefär 75 miljoner kronor. Det svarar tämligen väl mot vad 10 procent av annonseffekterna betyder — 70 miljoner kronor. Så knappa är marginalerna. Vi invänder mot annonsskatten att den motverkar sitt eget syfte att stödja andratidningarna. Den innebär en klar diskriminering av dagspressen som reklammedel till skillnad från andra reklammedel. Den föreslås införd utan att den tillsatta utredningens resultat avvaktas. Var det inte statsministern själv som vid den stora partikongressen avvisade ingrepp i fråga om reklamen med att hänvisa till utredningen, vars resultat borde avvaktas? Annonsskatten torde sakna motsvarighet i andra länder, vilket kan föranleda vissa internationella komplikationer. Den påverkar inte blott den rent ekonomiska lönsamheten, utan även läsvärdet, eftersom många annonser har läsvärde och därmed också är upplagefångande. Således blir hjälpen åt andratidningarna ännu mindre. Föga hjälpes man i detta läge av att 30 miljoner kronor skall gå till ett presstöd, om vars innehåll ännu ingen vet något. Uppenbarligen skall statsrådet Lidbom — en regeringens Mädchen fär alles — klara ut den saken på relativt kort tid. Vilken väg skall han välja? Det rör sig om svåra problem. Det här vet man ingenting om. Det får riksdagen inte heller veta, utan vi får avvakta och se. Hur skall det hela gå till? Jag kanske i detta sammanhang kan erinra om att en tidigare pressutredning faktiskt har kapsejsat på denna punkt. Det finns väl risk för att nya pressutredningar som får karaktären av snabbutredning i detta avseende också kan råka ut för olyckshändelser. I varje fall borde det vara klart att ett nytt presstöd, som förvisso behövs i många fall, inte får gå över partierna. Det skapar ett beroendeförhållande till partierna, som strider mot pressens arbetsmöjligheter och reella existensvillkor. Ej heller får sådant presstöd selektivt utdelas av en grupp personer i toppen på något företag, någon institution eller därför tillskapad organisation. Även om till en början granskningen baseras på balansräkningen smyger sig lätt den tanken in, att det i själva verket blir innehållet i tidningen som ligger till grund för om den skall få gåvor eller icke. Då kommer tryckfriheten in i bilden — ett ämne som inte heller har berörts i det korta avsnitt där vi fått reda på vad som hitintills förutses. Regeringen skall tydligen genomföra sina avsikter utan remiss, utan överväganden. Man kan bara hoppas att den nya riksdagen skall erinra sig att det dock är riksdagen som förfogar över beskattningsmakten. Skulle riksdagen hävda sin rätt i det sammanhanget får väl det ansvariga statsrådet — vem det nu är — trösta sig med skaldens ord: Rätt du tänkt, fast det var fel.